Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Anita Brodén har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att friluftslivet stärks och ges möjligheter att utvecklas och om jag är beredd att verka för att målen i friluftspropositionen uppfylls. Jag vill inledningsvis understryka att friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen och ett prioriterat politikområde. En rik tillgång på natur, tillsammans med allemansrätten, individens intresse och ideella organisationers engagemang, är grunden för människors möjligheter att bedriva friluftsliv. De senaste två åren har vi arbetat allt intensivare med att stärka friluftslivet och utveckla politiken. I juli 2010 lämnade regeringen propositionen Framtidens friluftsliv . Detta var Sveriges första proposition om friluftslivet någonsin. Propositionen var ett första steg i att utforma en friluftslivspolitik. Låt mig besvara den sista frågan först, om att uppfylla målen i friluftspropositionen. I propositionen Framtidens friluftsliv anges övergripande mål och en inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla friluftslivspolitiken. Vi arbetar aktivt vidare med att uppfylla målen bland annat genom att systematiskt genomföra intentionerna i propositionen. Detta gör vi exempelvis genom uppdrag till myndigheter och organisationer. Vi arbetar också vidare med förtydliganden i myndigheters instruktioner och regleringsbrev. Vad gäller riksdagens begäran om förtydligande av målen för friluftslivspolitiken kommer regeringen att återrapportera i en skrivelse till riksdagen under hösten detta år. Det av riksdagen fastställda övergripande målet för friluftslivspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara mål. Naturvårdsverket har haft i uppdrag att, efter samråd med berörda myndigheter och organisationer, utveckla förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet, Miljödepartementet, den 1 mars 2012. I skrivelsen till riksdagen i höst redovisar regeringen de satsningar som har gjorts för att utveckla mätbara mål för friluftslivet. Dessutom redovisas andra relevanta åtgärder inom området. Vidare kommer vi att redogöra för vår syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Detaljerna återkommer vi till i höstens skrivelse. Nu till frågan om jag har för avsikt att verka för att friluftslivet stärks och ges möjligheter att utvecklas. I friluftslivspolitikens natur ligger att målen är av övergripande art och nära kopplade till andra politikområden. Arbetet med att utveckla politiken bedrivs därför i nära samarbete med företrädare för andra departement, myndigheter och organisationer. Jag vill understryka att propositionen lägger fast att det inte är staten som skapar friluftslivet. Staten har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och att säkra tillgång och förbättra tillgänglighet till naturen. Staten stöder genom olika myndigheter möjligheterna för alla medborgare att vistas ute i naturen för fysisk aktivitet, rekreation och välbefinnande. Vad gäller tillgång och tillgänglighet faller en del frågor under mitt departement, till exempel allemansrätten, tillgången till natur och tillgängligheten i skyddade områden. Det är också en angelägenhet för staten att stötta och stimulera de ideella organisationernas verksamhet i syfte att öka människors friluftslivsaktiviteter. Detta gör regeringen bland annat genom de 28 miljoner kronor per år i statsbidrag som fördelas till friluftslivets organisationer. Det finns även stöd till friluftslivet genom den lokala naturvårdssatsningen till kommunerna. Stödet till kommunerna för lokala naturvårdsprojekt fördelas av länsstyrelserna och avser naturvårdsprojekt där åtgärder för friluftsliv ofta ingår. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av friluftsorganisationerna och individernas personliga engagemang för friluftsliv och natur. Jag avser att fortsätta att föra en dialog med friluftslivets olika aktörer, bland annat representanter för myndigheter, organisationer, markägare och företagare, för att fånga upp synpunkter och konkreta förslag från dem som jobbar nära frågorna. Den årliga tankesmedjan för friluftslivet är ett oumbärligt forum för dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter kring friluftsliv.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Jag är väldigt glad över att ministern betonar att detta är en angelägen fråga och att inriktningen nu är en utveckling av friluftslivet. För många som tar del av denna debatt är beskedet om en skrivelse till hösten säkerligen mycket välkommet. Det är bra att vi får en redovisning av vad som hittills är gjort, en utveckling av mätbara mål för framtiden för friluftslivet och regeringens tankar kring framtida utvecklingsarbete. Avsikten, fru talman, med min interpellation är att ytterligare synliggöra friluftslivets enorma samhällsinsats men också att peka på behovet av tydliga politiska signaler om bland annat samordning på regional nivå, stöd från regionala och nationella myndigheter samt fortsatt kunskapsinhämtning. Där har inte minst den forskning som nu bedrivits under sex år haft enormt stor betydelse. Det systematiska arbetet är viktigt för att genomföra intentionerna i propositionen, precis som miljöministern beskriver i sitt svar. Jag är väl medveten om att ministern mycket väl känner till friluftsrörelsens samhällsinsatser, men jag vill ändå passa på att nämna några uppgifter för övriga lyssnare. Rörelsen anordnar ca 50 miljoner aktivitetstimmar för sina 2 miljoner medlemmar varje år. Det motsvarar 28 000 årsarbeten. Man anordnar också 10 miljoner aktivitetstimmar för allmänheten. 23 friluftsorganisationer inryms under paraplyet Svenskt Friluftsliv. Det togs ett enormt stort steg - det var ett genombrott - när alliansregeringen, precis som ministern nämnde i sitt svar, i december 2010 presenterade Sveriges första friluftspolitiska proposition Framtidens friluftsliv . Där slås det fast att allemansrätten är grundläggande för att möjliggöra för människor att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Det förs också fram tio mål för att uppnå detta. Det handlar om att naturen ska vara tillgänglig för alla, att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum, att allemansrätten ska värnas och att kommunerna har ett ansvar för den tätortsnära naturen. Här nämns landsbygdsutveckling och de skyddade områdena som en tillgång. Man lyfter också upp folkhälsan och god kunskap som grund för beslut. Fru talman! Utöver den här friluftspropositionen fattades det också ett efterlängtat beslut, och det var att Svenskt Friluftsliv själva skulle få möjlighet att fördela de statliga medlen till de ideella friluftsorganisationerna. Sedan har arbetet med att mejsla fram mätbara mål fortsatt under de här åren. Där har 20 myndigheter engagerat sig, och Naturvårdsverket är samordnande. Rapporten överlämnades till ministern och departementet den 1 mars.

Fru talman! Jag vill tacka Anita Brodén som lyfter upp de här frågorna. Det är otroligt viktigt att vi diskuterar hur friluftslivet ska kunna utvecklas. Det är en ovärderlig resurs för människors livskvalitet att kunna röra sig i gröna områden. Anita Brodén nämner allemansrätten. Vi har nyss diskuterat skotertrafiken i riksdagens kammare. Det är viktigt att man har en tät dialog här, precis som på andra områden. Det är viktigt att den här, som jag ser det, individuellt grundade allemansrätten respekteras. Vi får ganska många rapporter om informationsproblem och om att kunskapen inte alltid finns. När människor har tillgång till, vistas i och njuter av naturreservat och njuter av skogspromenader eller svampplockning är det oerhört viktigt att de visar respekt och inte skräpar ned eller förstör känsliga områden. Mycket av detta handlar om information och diskussion, inte minst i skolorna. Jag tycker också att tankesmedjan för friluftsliv har en otroligt värdefull funktion. Där samlas alla intressen. Vi ser redan resultat av deras arbete med den här samordningen där man försöker hantera konflikter mellan olika intressen. Man försöker också hitta en balans mellan tillgänglighet och skydd av känsliga områden. Jag skulle vilja lyfta fram nationalstadsparker. När vi pratar om friluftsliv handlar det inte alltid om att man ska vara längst bort i fjällområdena. Det är en diskussion, men den dagliga tillgången till grönområden och friluftsliv är mycket viktig för hälsa och välbefinnande. Det var Görel Thurdin, som var minister i en borgerlig regering, som tog initiativ till Nationalstadsparken i Stockholm. Vi kan se vad Nationalstadsparken betyder för medborgarna och människorna i Stockholm och för tillresande. Det är en unik skapelse vi har i Sverige där de här naturområdena och de här naturvärdena är tillgängliga för alla. Oavsett om man har en hög eller låg inkomst och oavsett hur länge man har bott i Stockholm finns Nationalstadsparken till nytta och glädje för alla medborgare. Jag skulle gärna se att vi hade flera nationalstadsparker. Vi har värdefulla naturområden runt om i Sverige som ligger tätt intill, och till och med ibland i, städer. Det är någonting unikt för Sverige. Jag skulle gärna vilja att vi diskuterade hur vi får fler nationalstadsparker i Sverige.

Fru talman! Jag uppskattar den här interpellationsdebatten där vi kan samtala om allemansrättens betydelse. Friluftsrörelsen har ett stort uppdrag att informera om allemansrätten. Det ligger i själva uppdraget. Dialog är A och O. Jag håller med om att tankesmedjan har en stor betydelse. Jag tyckte att det var spännande att ministern lyfte upp nationalstadsparker. Det är viktigt att vi arbetar vidare med det konceptet. Det är viktigt att vi också gör andra skyddade områden tillgängliga för allt fler människor. Jag uppskattade att ministern i svaret tog upp behovet av att stötta ideella organisationer och stimulera dem. Det är oerhört betydelsefullt. Den insats som görs på ideell basis inom den här sektorn är fundamental. Det finns 9 500 lokala eller regionala friluftsföreningar med styrelser, och 45 000 personer tränas regelbundet i demokrati. Det hålls över 200 000 sammankomster och aktivitetstillfällen varje år. Och detta sker till den allra största delen på ideell basis. Vi vet att det har stor betydelse för barn och ungdomar att få ta del av detta. Vi kan stärka integrationen genom att vi möts över gränserna. Vi ser också betydelsen av att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att utöva friluftsaktiviteter på olika sätt. Det har forskats en del på vilken kostnad, om vi bortser från det mänskliga lidandet, stillasittandet innebär för samhället. Den beräkning man har gjort visar att de insatser som krävs på grund av ohälsa kostar samhället 6 miljarder varje år. Vi är båda djupt engagerade i landsbygdsutveckling och turism. Här finns en otrolig potential. Inte minst ekoturism och naturturism efterfrågas. Det har gjorts beräkningar som visar att omsättningen när det gäller turistsatsningar ligger på 100 miljarder kronor. Det finns en otrolig potential. Jag tycker att det är så värdefullt att vi får den här chansen att lyfta upp detta. Jag vill tacka för den här diskussionen, och jag kommer att ta upp ytterligare några saker i mitt avslutande inlägg.
Fru talman! Vi är väl många i Sverige som har haft våra barn i Mulleskolan och tyckt att det varit fantastiskt roligt. Det är ett imponerande engagemang som finns i Föreningssverige för friluftslivet. Det är också kanske där en av de viktigaste kanalerna för kunskap och information finns, och det är naturligtvis oerhört viktigt. Fru talman! Anita Brodén lyfte upp frågan om tillgänglighet, och jag skulle vilja bygga vidare lite grann på den delen av diskussionen. Vi har tittat på sådana saker som skyltningsfrågan, vilket ju också handlar om information, och hur man ska kunna se till att olika turistföretag kan skylta om sin verksamhet så att genomresande och bofasta ser vad som finns och hittar fram till aktiviteterna. Det tycker jag är viktigt. Vi ser över föreskrifterna för skyddade områden, naturreservat, för att kunna informera både om tillgängligheten och om vikten av att man följer reglerna inom allemansrätten och att man lär sig vad som gäller. Ordningsföreskrifterna har länsstyrelserna fått i uppdrag att se över, och det är också en del i arbetet med att öka tillgängligheten och samtidigt se till att områden skyddas och att allemansrätten och markägarens rättigheter inte kränks. Föreskrifterna för landets nationalparker är en annan sådan sak. Naturguidning och naturvägledning är en viktig del av friluftsturismen, och det är klart att när vi har regler som i vissa sammanhang gör det svårt för naturguider att hjälpa människor att hitta de värden som finns i naturreservat och nationalparker är det inte bra. Det är därför som Naturvårdsverket för närvarande gör en översyn av nationalparksföreskrifterna så att de inte ska missgynna naturturismföretag. Nationalstadsparker och tätortsnära områden har jag redan nämnt. Någonting som jag skulle vilja lyfta upp i det här sammanhanget är att våra myndigheter vid tillsynen och översynen av olika former av ordningsföreskrifter funderar över tillgängligheten för handikappade i de här områdena. Det gäller såväl skärgårdsområden som fjällområden och skogar. Ibland är det faktiskt så att ordningsföreskrifter gör det svårt för handikappade att komma in och njuta av de här värdena som är våra gemensamma. Det finns flera syften med naturreservat och nationalparker. Ett är att skydda speciell natur för framtida generationer. Ett annat är att ge människor möjlighet att se de här områdena och uppleva de naturvärden som finns. Jag själv känner extra stort ansvar för att se till att vi underlättar för handikappade att få tillgång till friluftsliv.

Fru talman! Man kan inte nog understryka vikten av tillgänglighetsfrågorna där personer med funktionsnedsättning på olika sätt måste ges en ökad möjlighet att komma ut i naturen. Jag vet att många kommuner nu arbetar med att göra det möjligt för alla människor att få den tillgången. Det är ett uppdrag och en uppgift som vi verkligen ska ta på största allvar. Vi talade om naturturismens betydelse, och jag nämnde en studie. Friluftsaktiviteter omsätter, som jag nämnde, närmare 100 miljarder kronor årligen. Man har kunnat konstatera att förädlingsvärdet i den svenska ekonomin uppgår till drygt 34 miljarder kronor och bidrar till 75 600 arbetstillfällen. Det är en sida av myntet, men den allra viktigaste sidan av myntet är ändå att människor ges en hög livskvalitet, får möjlighet till kontakt, sunda levnadsvanor och möten med varandra med stöd och hjälp av ledare. Jag vill tacka ministern än en gång för ett positivt svar, för ett stort engagemang och för en vilja att utveckla friluftslivet. Jag utgår från att vi på ett bättre sätt ska kunna medverka till en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen och friluftsrörelsen där vi kan optimera de medel som tillskjuts, att vi kan fortsätta den samverkan mellan myndigheter och departement som finns och sist men inte minst att vi kan fortsätta att forska och skaffa mer kunskap.
Fru talman! Här finns i det svenska friluftslivet en väldig potential för att öka människors livskvalitet, också de funktionshindrades, och det återstår mycket att göra när det gäller tillgänglighetsfrågor. Här finns också en väldig potential när det gäller utveckling av olika delar av Sverige. Det är fantastiskt med fågelskådning i Nationalstadsparken i Stockholm, men det är lika fantastiskt att se ripor i fjällen eller, hoppas jag även i fortsättningen, ejdern i skärgården. Ejderpopulationen går ju tyvärr ned väldigt mycket. Arbetstillfällen, ekonomi, potential och förädlingsvärde är viktiga saker, och den årliga tankesmedjan för friluftslivet är ett oumbärligt forum för att se vad som kan göras men också lösa upp diskussioner mellan olika intressen. Jag hoppas att den plattformen ska utvecklas. När man reser i andra länder kan man förundras över hur mycket vi har i Sverige och hur stora möjligheter som finns. En av dem som jobbar med turistverksamhet i Gryts skärgård, som är en fantastisk skärgård, guidade ett gäng japaner genom övärlden - de åkte båt upp mot Stockholm - och en av turisterna sade: Det här måste vara världens bäst bevarade turisthemlighet. Så är det många gånger i Sverige. Här finns mycket kvar att göra. Jag ser fram emot att utveckla friluftslivspolitiken med den skrivelse som regeringen avser att lämna till riksdagen i höst och att fortsätta den här diskussionen.